Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten med många ord. Jag kom för sent med att anmäla mig förut men vill säga något till fru Laag som inte var nöjd med utskottets skrivning i anledning av motionen 1748, utan ville ha förklaringar. Alla i utskottet vet att om organisationerna och studieförbunden blir ålagda nya arbetsuppgifter, kommer det att kosta pengar som de måste få ersättning för. Vad vi skriver innebär, att även om studieförbunden inte nu har direkta anslagsäskanden, kommer man att vända sig till skolöverstyrelsen, där denna fråga prövas. Vi har nog alla den uppfattningen, att om det är som fru Laag säger rättmätiga krav, kommer de också att beaktas i den fortsatta beredningen från departementet.

Herr talman! Jag har väckt en motion där jag har föreslagit att även arbetstagare som är anställda i arbetsgivarens hushåll skall innefattas i lagstiftningen. Jag tycker det är litet gammaldags och inte passar in i vår tid att ställa dem som arbetar i hushåll utanför lagar och bestämmelser och förmåner som andra arbetstagare har. Jag kan inte förlika mig med att man så sent som i år fortfarande skall skilja på detta, när man ändå tar med de små arbetsplatserna, där folk är anställda i annat arbete. Jag har i min motion hemställt att man skulle i I § utesluta 4 mom., där det står att den som är anställd i arbetsgivarens hushåll skall undantas från lagen. Jag yrkar bifall till min motion.
Herr talman! I denna fråga har det ju varit en lång debatt, men vad jag något förvånat mig över är att debatten mest har handlat om arbetsgivarna kontra invandrarna. Det finns ju inte bara en utan flera andra parter också, framför allt de svenska anställda, alltså Sveriges eget folk. Säg att en arbetsgivare har 20 procent invandrare anställda och 80 procent svenskar. Det är naturligtvis en förmån att få dessa 20 procent invandrare att lära sig svenska, men det måste enligt förslaget bekostas av arbetsgivaren. Det resoneras här ungefär som om arbetsgivarna tar de pengarna ur luften eller som om jultomten kom med dem. Men det är alldeles klart att en sådan här kostnad måste påverka företagets lönsamhet. Vem drabbar det i sista hand? Jo, de anställda, och då är det alltså de svenska anställda som får vara med och betala för att deras utländska kamrater skall få den här undervisningen. Jag tycker att den aspekten på frågan måste komma fram här därför att den har berörts alltför litet i den långa debatten. Det måste påverka möjligheterna att få löneförbättringar. Jag vill kraftigt understryka vad herr Nordgren och herr Oskarson Nr 131 Å Tisdagen den för invandrare”. Det tycker jag borde vara alldeles klart. 5 december: 1972 Jag vill också understryka vad som har framkommit här vid flera tillfällen, nämligen att det huvudsakligen är familjerna, de hemmavarande, som skulle behöva undervisning i första hand. Jag känner själv till fall där invandrares familjer ännu efter tre fyra år i landet inte ens har lärt sig så mycket svenska att de kan åka ut och handla ensamma. Där har vi problemet i första hand. Men det bör både när det gäller de anställda och när det gäller de hemmavarande familjemedlemmarna vara samhällets uppgift att se till att dessa missförhållanden kan ändras. Sedan får man inte glömma att invandrare i många fall byter säger i reservationen 1, nämligen ”att allmän grundundervisning är en samhällelig uppgift och bör vara det även i vad avser svenskundervisning arbetsplats ganska ofta. Vi vet att det finns branscher med väldigt många nyinvandrare anställda, som stannar mycket kort tid, många gånger så kort tid att den kanske inte ens överstiger den tid som går åt för den planerade svenskundervisningen. Man kan då fråga: Är det rimligt att just de branscherna skall bära huvudparten av utgifterna för något som borde vara en uppgift för hela samhället? tar nej.

Herr talman! Förutsättningen för att svenskt näringsliv framgångsrikt äl i en hårdnande internationell konkurrens som skall kunna hävda sig s på hemmamarknaden är hög innovationsnivå och teknisk kvalitet. Detta gäller i lika hög grad stora som små företag. Men det är ju allmänt omvittnat att i en hårdnande internationell konkurrens har skapats ett delvis nytt läge för svenskt näringsliv. Detta har under decennier levt högt på det försprång som uppstått genom en kombination av god tillgång på de klassiska svenska och starkt efterfrågade råvarorna, hög utbildningsstandard och innovationsnivå samt högt tekniskt kvalitetsmedvetande. De svenska företagens produkter har fått sitt stora marknadsvärde genom denna kvalitet, vilket gjort dem efterfrågade trots relativt höga priser. Råvarornas betydelse har sjunkit samtidigt som samtliga industriländer ökat sina satsningar på forskning och utvecklingsarbete. En produkts konkurrenskraft hade tidigare en längre tidsmarginal än vad som är fallet i dag. Genom vetenskapens och forskningens internationalisering och höga industriella beredskap har företag i olika länder mycket snabbt inhämtat ett initialförsprång, som en ny uppfinning eller en produktprocess kan skapa. Japans starka frammarsch på exportmarknaden visar hur snabbt man kan genom en ökad satsning på forskningsoch utvecklingsarbete få fram högklassiga tekniska produkter som är efterfrågade på världsmarknaden. Eftersom Sverige är så starkt beroende av export är det självklart ett livsvillkor att vi tekniskt ligger i toppen, vilket i sin tur betyder att vi måste lägga ner ökade ansträngningar på att snabbt omsätta samtidens teknologi i för en tid unika och avancerade produkter. Och det är ju inte bara tillräckligt att vi ökar investeringsverksamheten. Av väsentlig betydelse är också att investeringarna inte sker i teknik och produkter som är föråldrade för då blir det en ren kapitalförstöring. För att citera IVAs direktör Gunnar Hambreus: ”För detta behöver vi mer kunskap, mycket mer kunskap. Och detta behöver vi också för att t.ex. klara förnyelsen av vårt näringsliv och för att få fram varor att byta med i handeln med utlandet och för att trygga levnadsstandard och utvecklingen i Sverige. Och här har vi ett speciellt problem. Vi har börjat sacka efter i fråga om forskning och utveckling i Sverige jämfört med omländerna.

För att en industriell innovation, en ny produkt, skall uppstå fordras att tillgänglig kunskap konfronteras med ett indentifierat behov. Mot denna bakgrund måste bl.a. tre överväganden ligga till grund för en politik, som syftar till att bibehålla och stärka den höga innovationsnivån inom svenskt näringsliv. 1. De ekonomiska och personella insatserna inom skilda forskningsområden måste dimensioneras så, att de ligger på en internationellt sett hög nivå och tillåter sådan grundläggande forskning, som är nödvändig för tillämpad forskning och utvecklingsarbete inom näringsliv och förvaltning. Det här är ju en fråga som griper över flera departements arbetsområden och bör därför behandlas i en långsiktig forskningsplanering, vilket vi från folkpartiet lade fram förslag om till 1971 års riksdag. Stödet till den grundläggande forskningen är mycket viktigt, och det fyller i stort sett två uppgifter: dels framtagande av kunskap, dels utbildning av forskare. I ökad utsträckning anställer industrin, och speciellt då företag som bygger på avancerad teknik, arbetskraft med akademisk grundutbildning. Genom expansion av utbildningen under 1960-talet har forskningen vid universitet och högskolor kanske kommit något i skymundan. 2. Vi anser det angeläget att de kunskaper som finns hos våra forskningsinstitutioner så effektivt som möjligt överförs till näringsliv och förvaltning. För t. ex industrins folk är det självklart så, att de inte tar på sig kostnader för att söka nyheter, som de inte hört talas om. Särskilt viktigt är det att små och medelstora företag, som ofta har god marknadskännedom och ett gott grepp om de produktionsoch distributionssektorer där de arbetar, i ökad utsträckning informeras om produktoch utvecklingsnyheter. Utbildningen är den viktigaste vägen för att förmedla ny kunskap. Därför måste utbildningen vid våra universitet och högskolor ligga på en hög nivå. Och för att snabbt kunna omsätta nya forskningsresultat i undervisning fordras, att forskningen bedrivs i nära anknytning till undervisningsinstitutionerna. Det är också viktigt att kontaktkonferenser anordnas, där forskare och specialister inför näringslivets folk redogör för utvecklingen inom sina arbetsområden. De kan ge fruktbärande kontakter. Sådana konferenser kan arrangeras regionalt eller branschvis. Av vissa tecken att döma har industriforskningen stagnerat. Om detta beror på, som långtidsutredningen räknar med, den minskade självfinansieringsgraden, innebär det en risk för att forskningsoch utvecklingsarbetet fortsättningsvis får mindre utrymme än hittills. Därför är det angeläget att åtgärder vidtas för att tillgång finns på riskvilligt kapital som ger företagen möjlighet att satsa på forskningsoch utvecklingsarbete. Vi har därför i motionen fört fram förslag om att företagen skall kunna göra skattefria avsättningar till forskningsfonder på samma sätt som nu sker i fråga om investeringsfonder. Vi kan med tillfredsställelse notera att företagsskatteberedningen genom sina direktiv fått i uppdrag att pröva frågan om användning av investeringsfondssystemet för forskningsända mål. Men vi tycker att man redan nu skulle kunna ordna provisoriska möjligheter för företagen att göra avsättning till forskningsfonder. Men det finns också andra alternativ. Vi har föreslagit i motionen inrättande av en statlig fond med möjligheter till större risktagande än vad banklagen ger utrymme för. En sådan form för risktagande i ett utvecklingsskede kan med fördel upprättas i samverkan med bankerna. Intresserade banker eller andra kreditinstitut kan gå in som hälftenfinansiärer. Statligt försvarsforskningsoch utvecklingsarbete som beställs hos näringslivet är ju en välkänd företeelse. Inte minst har flygplanet Viggen varit ett betydelsefullt sådant objekt.

Jag anser emellertid att denna fråga är av avgörande betydelse för den svenska näringspolitiken och att den därför bör ägnas särskild uppmärksamhet. Eftersom svensk industris innovationer i stor utsträckning bygger på utvecklingsarbete, är det i högsta grad angeläget att frågan om att stimulera forsknings-, utvecklingsoch innovationsarbete ges högsta prioritet när det gäller anslagsgivningen. I regeringens proposition om sysselsättningspolitiska åtgärder aviseras en proposition till vårriksdagen om forskningsstimulerande åtgärder. Åtgärder av det slaget måste emellertid sättas in snabbt. Jag har därför svårt att förstå utskottsmajoritetens njugga inställning till vår motion. Riksdagen har möjlighet att redan i dag ta ställning till ett antal åtgärder som skulle kunna öka forskningsoch innovationsverksamheten i företagen. Varför inte då ta tillfället i akt, varför dröja? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid betänkandet.

Herr talman! Jag ber att få lämna några förklaringar i anknytning till min motion om åtgärder för att främja innovationer inom svenskt näringsliv. Jag har försökt framhålla att det inom kretsen av kunniga och seriösa tekniska nyskapare med innovativ läggning troligen finns en hittills alltför litet uppmärksammad resurs till fortsatt utveckling av svenskt näringsliv. Motionsförslaget avsåg att på olika angivna sätt hjälpa kreativa förmågor för att genom deras goda uppfinningsidéer tillföra näringslivet ett antal tillverkningsvärda nya exportprodukter och därmed upprätthålla sysselsättningen inom landet. Även om motionen avstyrkts av näringsutskottet har den dock bidragit till att skapa en viss debatt. I vad mån motionen har varit stimulerande eller inte är svårt att avgöra, men det kan förmärkas en avsevärt ökad förståelse för begreppen uppfinnare, kreativa personer och innovatörer i den allmänna debatten kring näringslivsfrågorna sedan våren 1972. Detta är mycket glädjande för dem som tror på — och jag vågar kanske säga förstår — att vårt näringsliv, åtminstone till viss del, behöver ägna sig åt nya unika produkter för att kunna konkurrera effektivt med andra industriländer. Det räcker alltså inte, som många redan vet, att försöka konkurrera enbart genom rationalisering inom näringslivet. Men trots dagens hårda konkurrens på världsmarknaden väntar sig ändå många att rationalisering av tillverkningsprocesserna skall leda till den nödvändiga sänkningen av produktionskostnaderna i vårt land. Detta är rätt i princip, men det kan vara ett ödesdigert tankefel att ställa för stora förhoppningar på att det skall lösa näringslivets problem, Rationalisering, ända fram till fullständig automatisering av industriprocesserna, ger sannolikt billigare produkter och mindre antal produktionsfel, men så långt kan man ju inte gärna gå med hänsyn till nödvändigheten av att ge människor sysselsättning och arbetsförtjänster. Följaktligen kvarstår i vårt land även efter ganska långt driven rationalisering de förhållandevis höga lönekostnaderna — och de gör sig gällande i alla led i produktionskedjan — från råvaruhanteringen via transporter, förpackning m.m. fram till färdig exportprodukt. Risken kvarstår alltså att de vanliga svenska produkterna, trots pågående rationalisering, ändå kommer att vara bland de dyraste i världen, ty det rationaliseras även i vår omvärld, där lönekostnaderna tills vidare är lägre än i vårt land. I en alltmer tilltagande hård konkurrenssituation blir det, av nyss nämnda orsak, mycket svårt att konkurrera med våra traditionella industriprodukter. Men de svenska företagen är av lätt förståeliga skäl mycket försiktiga med att investera i nya produktionsriktningar. Orsakerna härtill är flera. Dock skall jag inte beröra dem här. Men för att vi skall kunna behålla, och helst förstärka, vår exportmarknad är det sannolikt nödvändigt att vårt näringsliv försöker återta det försteg på världsmarknaden som vi en gång tidigare har haft. Detta innebär att framställa och konkurrera med nya unika produkter — ty där har vårt land med skickliga tekniker och verkstadspersonal verkligen möjligheter att bjuda allvarlig konkurrens. Det finns ett enormt framtidsbehov av just ”de rätta” produkterna i alla länder — det gäller att hitta det behovet och att fylla det. En spekulation över den framtida världsmarknaden kan se ut som följer: EEC och Öststaterna, Kina och Japan m.fl. kommer att konkurrera hårt med traditionella produkter till starkt pressade priser. Även USA kommer att tillverka traditionella produkter till låga priser — men kanske mest för eget bruk och export bland annat till Sydamerika. Men USA, och naturligtvis vissa andra länder, avser tydligen att satsa mycket stort just på nya — världsledande nya — produkter, för att sälja så länge det går. Svenskt kunnande och svensk kvalitet bör som sagt ha goda möjligheter att vara med i den kapplöpningen, om vi bara i god tid vill inse att just detta kan vara ett livsvillkor för stora delar av vår exportindustri. Om vi då vill satsa litet mer på tanken att skapa nya, unika produkter för att exportera så länge som det går, bör vi ta uppfinnarna till heders igen. Troligen finns redan nu i vårt land ett inte föraktligt antal tillverkningsvärda uppfinningsidéer. Med lämpligt stöd och uppmuntran till tekniskt kreativa människor är de säkert beredda att producera ännu fler idéer, varav ett antal sannolikt kommer att vara tillverkningsvärda och kan ge många nya arbetstillfällen. Av näringsutskottets i stort sett positiva uttalanden och olika ande nog, att man har en tilltagande remissyttranden framgår också, gläd förståelse för värdet av att uppmuntra landets innovatörer. Men jag ville, trots detta, med mitt anförande gärna ytterligare försöka framhålla de synpunkter som motionsförslaget grundar sig på — alltså vikten av att finna nya, unika produkter för svenskt näringsliv. Och samhällets möjligheter att medverka till detta skulle bl.a. vara att tillhandahålla regionvisa innovationscentra eller kollektiva uppfinnarverkstäder, t.ex. i någon av arbetsvårdsnämndens verkstäder. Ytterligare förslag i den här riktningen ber jag att få återkomma med under vårriksdagen. Herr talman, tillåt mig oc att något beröra en annan synpunkt på motionsinnehållet, som tyvärr tycks ha vållat en viss reaktion. Det gäller förhållandet mellan forskare och innovatörer. Utskottet formulerar sammanfattningen om vad jag har anfört om forskningen i meningen: ”Utskottet finner det olyckligt att motionären satt forskning i motsatsställning till innovationsverksamhet. Något sådant motsatsförhållande ste påverka varandra.” finns inte, utan de båda verksamheter Jag känner ett stort behov av att förklara mig inför landets forskare, som jag kanske har varit orättvis emot, och vill gärna få till protokollet att jag på flera ställen i motionen skriver just om samverkan mellan forskare och innovatörer. Jag har framhållit att ”forskningen — för att över huvud få någon rimlig samhällsekonomisk verkan — måste kompletteras med en specifik behovsinriktad innovationsaktivitet”. Vidare framhåller jag i motionen att forskningens ”externa effektivitet kunde höjas om innovatörer på tidigt stadium kunde ges möjligheter att samverka med forskarna”. Litet längre fram i motionen skriver jag: ”Kreativitet betyder i detta sammanhang förmågan att finna nya, originella kombinationer — gärna av de element som tillkommit genom forskning.

I motsats till forskarna saknar också de flesta uppfinnare möjligheter att erhålla avlönade befattningar med frihet att arbeta med sina uppfinningar, med tillgång till alla de resurser i fråga om lokaler, medarbetare, instrument etc. som krävs för att de liksom forskarna skall kunna utföra sitt landsgagneliga arbete.” Det som i övrigt kan uttolkas som negativt om forskning i motionen måste dock ses mot bakgrunden av motionens grundmening, nämligen att snarast möjligt skapa sysselsättningstillfällen för svensk arbetskraft. Många människor väntar sig att forskningen — liksom jag tidigare nämnde beträffande rationaliseringen skall lösa en stor del av näringslivets problem. Ja, till en del är det nog riktigt — men det går inte så fort att, med den tekniska forskningens välsignelser, nå de 100 000 arbetslösa. Det gäller i synnerhet i den mån forskningen inriktas på t.ex. automatisering av de industriarbeten som normalt är arbetsmiljövänliga. Vad däremot gäller de tunga och skadliga arbetena hoppas vi ju alla att goda industrirobotar snarast skall kunna ersätta människorna. Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag kommer att tala några minuter längre än vad jag har anmält, men låt mig få utveckla det här med forskningen litet mer. Jag håller inte det här långa anförandet enbart som en personlig avbön utan framför allt för att jag finner det angeläget att belysa olika betraktelsesätt på sysselsättningsproblemen och svenskt näringslivs fram tidsförhållanden. Vi uppfattar ju forskare och andra lärda personer som mycket intelligenta och receptiva människor med mycket värdefullt kunnande och stor skicklighet i att utnyttja detta kunnande. Men huvuddelen av forskningsarbetet inriktas alltså vanligen på selektiva målobjekt som alltför sällan resulterar i tillverkningsvärda konstruktioner, som snabbt kan komma den allmänna sysselsättningen till del. En del av forskningsresultaten hamnar kanske i arkivpärmar för framtida bruk, då resultatet kan anses vara moget för praktisk användning inom industrin. Det når så inte fram till verkstädernas maskiner så särskilt snabbt. Mycket av forskningsresultaten resulterar i årsvisa förbättringar inom traditionella produkter från den etablerade storindustrin — och det ger i allmänhet inte något ökat antal arbetstillfällen. Låt mig få ta ett par exempel. Forskningen ger bl.a. värdefulla tillskott av nya, förbättrade materialsorter — det må vara metaller, plaster eller textilmaterial. Men de nya materialslagen som naturligtvis ökar slutproduktens värde och säljmöjligheter — skapar inte alltid nya sysselsättningstillfällen. De äldre materialen slås mer eller mindre ut av de nya, men i stort sett samma människor sköter samma jobb som förut men med nytt råmaterial i svarven, pressen eller symaskinen Storindustrins forskning leder ofta till nya kopplingar, system eller enkla komponenter innanför höljet till de apparater eller maskiner som man fortlöpande tillverkar inom respektive företag. Men om sådana detaljer är nya och förbättrade för varje årsmodell och därigenom också ökar kvalitet och säljmöjligheter är det därför inte säkert att antalet arbetstillfällen ökar. Samma människor står kanske och tillverkar, respektive monterar, de nya kugghjulen, kontaktorerna eller vad det nu kan vara för detaljer som man har moderniserat och förbättrat med forskningens hjälp. Jag har kanske fel i mina antaganden — men jag anser ändå att de bör få framläggas. Jag vill försäkra att jag inte önskar debattera i frågan utan vill i all stillhet framföra mina synpunkter. Och en av dessa synpunkter är alltså att både grundforskning och tillämpad forskning inom landet erfordras och är värda all heder. Men just nu behövs dessutom ett tillskott av vanliga, enkla snilleblixtar i kombination med den rätta blicken för vad som verkligen är tillverkningsvärda exportprodukter. Och innovatörer behövs inte bara inom näringslivet såsom sådant, utan även inom ett flertal samhällsområden inte minst i vad gäller sjukvården och miljöfrågorna även om detta bara indirekt berör näringslivets problem. Herr talman! Detta är bakgrunden till att jag i januari 1972 motionerade om ökad förståelse för och uppmuntran åt och mera stöd till landets tekniskt kreativa personer. I dagens situation har jag dock inte något yrkande i anknytning till näringsutskottets betänkande nr 52.

Herr talman! En viktig förutsättning för att vårt näringsliv skall kunna bibehålla sin internationella konkurrenskraft är att industrin har möjligheter och resurser att bedriva ett industriellt utvecklingsarbete. Jag tror inte att det råder några delade meningar på den punkten. Samhället har också insett hur nödvändigt det är att industrin genom teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete förbättrar sina produkter och därmed sin konkurrensförmåga. Staten har lämnat omfattande stöd till viktigt forskningsarbete. Men som reservanterna i näringsutskottet framhåller till vilka vi från moderata samlingspartiet, herr Hovhammar och jag, hör har icke tillräckliga åtgärder vidtagits. Det råder inget tvivel om att lönsamheten inom industrin — särskilt inom den mindre företagsamheten — har minskat. Och när lönsamheten sjunker har företagen självfallet icke förutsättningar, bl.a. på grund av brist på pengar, att utföra nödvändigt forskningsoch utvecklingsarbete. Det är, vilket torde vara kammarens ledamöter bekant, ofta riskfyllda projekt att utföra forskning och utvecklingsarbete inom företagsamheten. För att speciellt de mindre företagen skall ha möjligheter att låna pengar till nödvändigt forskningsarbete understryker vi i reservationen att det borde inrättas en lånefond, vars uppgift skulle vara att ge krediter framför allt till de mindre företagens industriella forskning. Jag har, herr talman, anmält mig för ett tvåminutersinlägg och jag vill glädja både herr talmannen och kammarens övriga ledamöter med att hålla tiden. Därför vill jag helt kort yrka bifall till den reservation som är fogad till näringsutskottets betänkande nr 52.

Herr talman! Låt mig allra först säga att beträffande behovet av forskningsinsatser inom industrin råder inga delade meningar i utskottet. Vi är alla fullt överens om att en hög teknisk utveckling är nödvändig för att vårt samhälle skall kunna utöka sin företagsamhet. Men vi pekar från utskottsmajoritetens sida efter att ha konstaterat detta på att denna allmänna inställning också delas av statsmakterna. Det finns t många vägar att gå i detta utvecklingsarbete. Jag skall bara peka på att forskningen vid våra högskolor och universitet har fått ökade har i riksdagen beslutat om en anslag under senare år. Vi samordning av anslagsgivningen till forskning och utveckling genom STU, styrelsen för teknisk utveckling. Det finns ett statligt utvecklingsbolag, osv. Dessutom talas det i årets kompletteringsproposition om att man i den statsverksproposition som kommer i januari skall ägna den här frågan ytterligare uppmärksamhet. Man talar om att stimulera forskningsoch utvecklingsverksamheten genom direkt satsning ur en fond och genom att det blir skattelindring för den som använder pengarna för att forska. Vi vill peka på att mycket är på gång. Det är alltså inte bara utskottet som är enigt om detta, utan hela riksdagen och även regeringen är överens om att vi behöver en hög teknisk utveckling. De olika motionerna har bitvis samma men i vissa stycken olika yrkanden, och jag skall säga några ord om varje motion. I motionen 1320 talas om att ”vid utformningen av näringspolitiken särskild uppmärksamhet måste ägnas frågan om att stimulera forsknings-, utvecklingsoch innovationsarbetet i syfte att med beaktande av sociala och miljömässiga synpunkter trygga en fortsatt industriell utveckling”. Detta är helt riktigt; i det avseendet är motionen välskriven, och jag har ingenting att invända mot det. Men motionärerna fullföljer kanske inte i en del sina förslag. Vad som föreslås är framför allt att vi skall öka kreditgivningen till forskningen. Man vill inrätta ett särskilt institut, ägt av stat och banker, som skulle ha till särskild uppgift att låna ut pengar till forskningsuppdrag. Utskottet pekar på att genom den ändring i fråga om bankinstitutens möjligheter att låna ut pengar just till forskningsinsatser finns här väldiga belopp att tillgå. Det finns en kapitalram 1972/73 på 1 900 miljoner kronor. Därav har utnyttjats 750 miljoner. STU lämnar också i vissa sammanhang ut pengar som villkorliga lån för forskningsinsatser. När det gäller att låna pengar föreligger alltså inga stora svårigheter. Personligen skulle jag vilja peka på en annan sak som kanske är väsentligare när det gäller forskningspengarna, och det är en bättre samordning, ett utnyttjande av dem på ett rationellt sätt. Jag tror att om vi har ett industriverk som kan svara för branschplanering och inriktning av våra industriella ansträngningar, först då blir det möjligt att få den verkliga samordningen av forskningen och ett bättre utnyttjande av pengarna. Ett annat förslag som tas upp i detta sammanhang är att den offentliga upphandlingen skall användas för att stimulera forskningsinsatser. Vi pekar på att upphandlingskommittén i sitt betänkande förordar vissa ändringar i gällande bestämmelser. Detta betänkande är ute på remissbehandling, och under sådana förhållanden kan det väl knappast vara rimligt att säga någonting speciellt på den punkten. Motionärerna vill också ha en särskild organisation för kontraktsforskning i anslutning till universitet och högskolor. Vi framhåller att det sägs från STU att man tillsammans med universitetskanslersämbetet håller på med en översyn av just denna typ av forskning och avser att utreda de praktiska ekonomiska konsekvenserna och vad det kunde vara skäl att ändra på. Vi torde få ett förslag från Kungl. Maj:t under våren 1973. Under dessa förhållanden finner vi det ganska onödigt att riksdagen nu skulle göra något särskilt uttalande i en fråga som vi ändå mycket snabbt kommer att få ta ställning till. I motionen 1316 talas det framför allt om behovet av att ”bättre utnyttja kreativa personer som en påtaglig produktionsfaktor”. Det framhålls att satsningen på forskningsuppdrag har kommit att i vissa sammanhang innebära att uppfinnarverksamheten har hamnat i strykklass. Detta kan väl till en del vara sant; utskottet vänder sig inte mot det utan säger tvärtom att det nog är ett riktigt konstaterande. Men vi säger också att man här håller på att finna nya vägar. STU är inne på försök att ärka just uppfinnarverksamheten. Vi har under uppbyggnad ett s. k industriellt utvecklingscenter i Skellefteå. Det har sagts att detta skulle vara som en prototyp. Man får se hur det verkar, och man avser väl att g vidare om det blir ett lyckat resultat i Skellefteå. Man diskuterar också planer på att inrätta en forskningsstation i Göteborg med tonvikt lagd på arbete bland mindre företagare med ren uppfinnarverksamhet Vi tycker att allt detta tillsammans den verksamhet som är i gång och som är avsedd att utökas är så pass betydande att något särskilt uttalande inte behövs. Men låt mig säga att vi ser det så att anstalten i Skellefteå måste ge visst resultat innan man skall gå vidare och bygga flera sådana — man vill se hur det verkar Motionen 696 tar upp en alldeles speciell aspekt — den talar om att man behöver utforma ett särskilt program och anslå medel för särskilt uppdragsforskning vid den nya tekniska högskoleenheten i Luleå. Det är i och för sig helt riktigt att detta är av behovet, men mycket av tankarna i motionen återkommer i vad organisationskommittén säger och även i vad organisationskommittén visar i sin uppbyggnad av denna tekniska högskola. Hela verksamheten är egentligen under utformning inom organisationskommittén, och att nu göra ett särskilt uttalande till Kungl Maj:t om detta, som tas upp i det löpande arbetet vid organiserandet av tekniska högskolan, kan det inte finnas någon anledning till.

Det är väl också ett riktigt konstaterande att det inte är helt bra därvidlag, men vi vill från utskottets sida peka på att STU, som har huvudansvaret för den här verksamheten, själv uppmärksammat problemet och är i gång med att finna vägar att öka de ekonomiska resurserna just för detta ändamål.

Herr talman! Jag har tillsammans med bl.a. herr Svanström motionerat om förslag till sådan ändring av civiloch militärområdesgränserna för Gävleborgs län och Kalmar län att överensstämmelse nås med tällde principerna för totalförsva länsgränserna. När man fas nala ledning hade man som utgångspunkt just att å stämmelse mellan länsoch försvarsområdesindelningen. Man genomförde också indelningen enligt den principen, utom när det gäller Gävleborgs län och Kalmar län, som är delade på två försvarsområden. Denna ällande, vilket också verifieras av remiss indelning är högst otillfreds ren. Många skrivelser ha till stånd. År 1967 skrev civilbefälhavaren i Nedre Norrlands civilområde till Kungl. Maj:t, länstyrelsen i Kalmar gjorde det 1969, och 1964 års civilbefälhavareutredning skrev 1971, men kallsinnet har varit mycket avlåtits för att få en mer ändamålsenlig indelning stort mot alla dessa propåer. I dag blir det dock ett fall framåt, även om de åtgärder som försvarsoch civilutskotten föreslår inte är tillfredsställande utan får ses som ett provisorium. Samtliga remissinstanser är eniga om den av civilbefälhavareutredningen uttalade uppfattningen att samverkande militära och civila chefer bör ha geografiskt överensstämmande ansvarsområden och att dessa bör bygga på den civiladministrativa indelningen. Överbefälhavaren är emellertid negativ till motionens syften. Han hänvisar till operativa nackdelar och till den översyn av länsindelningen som nu pågår i länsberedningen. Civilbefälhavaren i östra området skildrar vältaligt de problem som uppstår vid delning av ett län på två civiloch militärområden. Men han är ändå inte beredd att ansluta sig till motionsyrkandena, bl.a. av operativa skäl. Vidare anser han att det är fullständigt ogörligt att helt gardera sig för alla de problem som ett framtida krig skulle kunna skapa. I ett krig måste man underkasta sig de förändringar i samhällslivet som måste vidtas i försvarssyfte. Hans argumentation är svårförståelig. Det är självklart att vi inte kan gardera oss mot alla de problem som kan uppstå i en krigssituation. Men det är lika självklart att vi i fredstid måste inrikta oss på en så god planläggning som möjligt och därigenom mildra de problem som kan uppstå. Jag kan inte bedöma de operativa nackdelar, som ÖB talar om, men civilbefälhavaren i Nedre Norrlands civilområde såväl den nuvarande som hans företrädare — anser inte att militärt operativa skäl kan uppväga de stora nackdelar som blir följden för den civila ledningen av totalförsvarsverksamheten. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar har samma uppfattning, liksom civilbefälhavaren i Södra civilområdet. Jag skall inte räkna upp alla de svårigheter som delningen av Gävleborgs län för med sig — de finns återgivna i länsstyrelsens remissvar. Jag skall bara citera en del av vad länsstyrelsen i Gävleborg anfört.

När Kungl. Maj:t fastställde civiloch militärområdesgränsen i Gävleborgs län sade man ingenting om hur ledningsoch samordningsansvaret skulle ordnas för den norra länsdelen. Den har helt enkelt klippts av från länet i övrigt, och något mottagande län har inte fastställts för den. Aktuella mottagande län kan vara Jämtlands eller Västernorrlands län. Norra lä alltså helt i luften. Försvarsledningsutredningen förutsatte, som länstyrelsen i Gävleborg framhåller, att fredsplanläggningen skulle ske i intim samverkan med mottagande län — det var ett villkor för att en delning skulle vara möjlig. Hur skall man kunna samverka när man inte vet vem man skall samverka med? Det är helt orimliga förhållanden. Och otrygga förhållanden, som går ut över människorna i hela den norra delen av länet. I dagens läge har inte länsstyrelsen i Gävleborgs län radiosamband med civilförsvarscheferna i Hudiksvall och Ljusdal — skall man bygga ut det eller inte? Ingen av de aktuella länsstyrelserna i Gävleborg, Jämtlands eller Västernorrlands län kan nå radiosamband med civilförsvarscheferna i Ljusdal och Hudiksvall. Det innebär att någon ledning av de civila taget inte kan upprätthållas. Man är alltså totalt utlämnad i norra länsdelen i händelse av krigsfara. Jag är trots allt glad över att de båda utskott som har berett detta ärende har insett vilka orimliga förhållanden som råder när det gäller försvarsplanläggningen. Det har inte alla de militära remissinstanserna insett eller i varje fall uttalat sig om, vilket minst sagt är förvånande, eftersom man där borde kunna räkna med den största förståelsen. Civilutskottet hemställer beträffande försvarsplanläggningen inom berörda län att riksdagen som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört. Utskottet vill alltså att lämpliga åtgärder skall vidtagas beträffande försvarsplanläggningen i de områden som i krig skall avskiljas från moderlänen. Detta innebär att utskottet tar hänsyn till människornas behov av trygghet i de aktuella områdena. Det är ett litet steg på vägen. Det innebär emellertid — det vill jag understryka — ingen lösning på problemen, och jag finner det beklagligt att man inte kan medverka till att undanröja själva grundproblemen. 1964 års civilbefälhavareutredning hävdar just att det är själva grundproblemet som bör undanröjas. Inom den utredningen har man noga undersökt konsekvenserna av en länsdelning. Det anses orealistiskt att överföra ett område från ett län till ett annat. Ett sådant förfarande medför allvarliga olägenheter för de civila delarna av totalförsvaret. Det medför bristande handlingskraft och svaghet hos det civila försvaret just när krigsmakten allra mest behöver dess hjälp och stöd. Det anser också några av remissinstanserna. Civilbefälhavaren i Nedre Norrlands civilområde äger: ”Fastmera har de gångna åren bek ningsproblem som en länsstyrelse tat de svårigheter och omställills inför i händelse den i ett beredskapseller krigsläge skall överlåta ledningsansvaret av en länsdel till någon angrä sstyrelse. Vad som sålunda under den dåvarande remissbehandlingen i viss mån intuitivt framfördes som kritik mot den numera genomförda gränsdragningen kan nu erfarenhetsmässigt verifieras. Den åstundade effekten i handlingskraft hos det civila försvaret har inte uppnåtts. Snarare tvärtom. En i vissa stycken påtaglig tveksamhet och känsla av osäkerhet präglar planläggningsarbetet i fråga om samordningen och ledningen av försvarsverksamheten.” Mot denna bakgrund vill jag beklaga att utskottet inte sökt medverka till att undanröja grundproblemen. Svårigheterna kommer att bestå, och de negativa effekterna som påtalats kommer man inte ifrån. Men jag vill understryka att utskottets ställningstagande får en positiv effekt för människorna i den norra delen av mitt län. Eftersom min motion har haft den effekten avstår jag från ett speciellt yrkande.

Herr talman! Jag kunde i stort sett instämma i alla de synpunkter som fru Jonäng anfört med anledning av den för hennes och mitt län gemensamma motionen. Jag vill emellertid för Kalmar läns vidkommande tillägga några synpunkter. Länsstyrelsen i Kalmar län anför i sitt remissvar till civilutskottet bl.a. följande: Nr 132 Onsdagen den 6 december 1972 Skåne. Denna viktiga beredskapsuppgift torde i allra högsta grad komma RER att prägla kommunernas verksamhet under beredskap och krig och Ändring av civil EN Ara nontes = GR G ShA h milita ; nödvändiggöra intimt samarbete med länsstyrelsen, länsskolnämnden, ER Hal ONE landstinget m.fl. Länet har en riksviktig betydelse i försörjningshändesgränserna för seende och är mottagarlän för planlagd undanförsel av krigsviktiga Gävleborgs län rd å 3 ä äg Rea G ve bd förnödenheter från utsatta områden. Det är r av största vikt att den och Kalmar län pa 5 civila verksamheten kan fortgå utan avbrott.

Därigenom kan man undanröja de betydande svårigheter som civilförsvaret har att fullfölja sin verksamhet i Kalmar län under nuvarande förhållanden. Liksom fru Jonäng har jag emellertid funnit att den i stort sett positiva skrivning utskottet gjort i denna fråga nu inte ger anledning att vidhålla motionens yrkande; detta så mycket mer som vi av erfarenhet vet att ett sådant förslag tyvärr skulle vara dömt att misslyckas. Dock förtjänar att framhållas, herr talman, att vi gärna vill se tillämpningsföreskrifter som förbättrar de nuvarande förhållandena så långt det är möjligt. Vi har, vill jag påstå, inte givit upp tanken att så småningom komma fram till förändringar av gränserna så att det missförhållande som nu onekligen råder kan undanröjas. Med dessa ord, herr talman, ber jag att i övrigt få instämma i de synpunkter fru Jonäng framfört.
Herr talman! Motionärerna förlitar sig tydligen inte på överbefäl havarens omdöme i detta fall. Man får väl förutsätta att överbefälhavaren har överblick över den totala försvarsplanläggningen och att hans syn på et stort bevisvärde. Överbefälhavaren denna sak måste tillmätas myc liksom civilbefälhavaren i östra civilförsvarsområdet finner det olämpligt att nu ändra gränsdragningen. Överbefälhavaren anser dessutom att länsberedningens arbete bör avvaktas. Även riksdagens försvarsutskott, som behandlat denna fråga, instäm mer med överbefälhavaren men anser dessutom att det erfordras särskilda krig skall skiljas från moderlänet. I dessa synpunkter instämmer civilutskottet. Det är väl inte alldeles riktigt som fru Jonäng säger att civilutskottet skyggar för själva grundproblemet och vägrar intressera sig för det. Vi menar liksom överbefälhavaren och riksdagens förs dessa fall skall avvakta länsberedningens arbete. Därefter blir det bättre möjligheter att ta ställning till dessa frågor. Jag noterar med tillfredsställelse att motionä civilutskottets behandling, när utskottet framhåller: rerna var belåtna med ”Också enligt civilutskottets mening bör lämpliga åtgärder vidtas beträffande försvarsplanläggningen i de områden som i krig skall avskiljas från moderlänen. Detta torde vara nödvändigt inte minst med tanke på att eventuella indelningsändringar till följd av länsberedningens arbete förmodligen inte kommer att tas upp till slutligt avgörande av statsmakterna inom de närmaste åren. Vad utskottet anfört om försvarsplanläggningen bör ges Kungl. Maj:t till känna.” Herr talman! Jag yrkar bifall till civilutskottets hemställan i dess betänkande nr 31.
Herr talman! Vad beträffar överbefälhavarens omdöme vill jag bara säga att andra remissinstanser har intygat de negativa effekter som blir följden av att man delar ett län. Från flera remisshåll har det sagts att man anser att de militärt operativa skälen inte kan uppväga de stora nackdelar som blir följden för den civila ledningen av totalförsvarsverksamheten. Jag kan inte heller ansluta mig till överbefälhavarens åsikt att man bör vänta på en ny länsindelning. Civilbefälhavaren i Nedre Norrlands civilområde erinrar också om att frågan om ändrad länsindelning för närvarande har ställts på framtiden. Jag vidhåller den uppfattningen att grundproblemen inte har undanröjts, men jag är, som jag tidigare har uttryckt, tacksam för att frågan har fallit framåt och att civilutskottet har tagit hänsyn till människornas behov av och trygghet i de aktuella länsdelarna.

Herr talman! De flesta av oss tycker väl att titlar och tjänstebenämningar egentligen är rätt likgiltiga ting, som man kan försumma och som man inte bör spilla alltför mycken tid och för många ord på. Men tjänstebenämningar är ändå nödvändiga inom den offentliga förvaltningen, liksom i den privata sektorn, för att man något litet skall kunna beskriva människors arbetsområden, deras arbetsuppgifter och, kanske inte minst, deras ansvarsområden, och vi måste därför syssla med dem. En bra tjänstebenämning skall dessutom kunna användas som tilltalsord. Vi har ju den seden här i vårt land att använda titlar som tilltalsord, så vi måste tänka också på den saken, även om många av oss kanske skulle föredra en enklare utformning av tilltalsorden. ificera en tjänst är inte alldeles lätt. Konstitutionsutskotnkande nr 51 visar hur svårt det har varit när det gäller riksdagen. Jag känner till alla turer som har förekommit och alla diskussioner som har förevarit, och jag kan förstå om de ansvariga till slut i trötthetens tecken har stannat inför vissa tjänstebenämningar som man kan känna en viss fundersamhet inför. Jag har ett förflutet i det här ärendet — jag motionerade i samband med den föregående organisationsutredningen om en översyn av tjänste benämningarna för riksdagsutskottens sekreterare och biträdande sekreterare.

Jag kommer nu att uppehålla mig enbart vid utskottens sekreterare och biträdande sekreterare och skall inte beröra de andra titlarna i förslaget. Även om man kanske kan tycka att det där finns vissa inkonsekvenser, är dessa dock inte så betydande. Jag tycker inte att man lyckats så bra i klassificeringen av utskottssekreterarna i det förslag som föreligger. Man har valt att kalla den nuvarande huvudsekreteraren för kanslichef, och man föreslår att den biträdande sekreteraren skall kallas föredragande. Om jag först tar den istnämnda titeln, kan man ju säga att det är en riktig beskrivning av tjänstens innehåll. Den har emellertid den nackdelen att den inte talar om var arbetsområdet finns. Det är som tjänstebenämning en föredragande rakt ut i luften. Det skulle kanske inte ha skadat om man försökt använda något prefix av typen riksdag, utskott eller någonting som placerat vederbörande på rätt ställe. När det gäller kanslichef som tjänstebenämning tycker jag att det finns rätt starka invändningar att göra. Det är klart att utskotten har sina små kanslier, men situationen blir rätt löjlig när man ibland upptäcker att två utskott förenar sig om ett kansli, som alltså kommer att ha två kanslichefer. Där finns en hjälp för skrivarbetet och det finns en föredragande och en vaktmästare. Detta är alltsammans Dessutom lider den föreslagna tjänstebenämningen av det felet att den inte kansliet förstår vi alla att det inte kan vara någon huvuduppgift; det är kilt bra anger vad vederbörande sysslar med. Av beskrivningen av knappast ens någon mera betydande deluppgift utan det är en mycket liten uppgift för utskottets sekreterare att fungera som kanslichef. Titeln ger med andra ord en dålig beskrivning på vad han sysslar med. Sedan kan man kanske säga att titeln inte riktigt anger befattningshavarens ansvarsnivå för det han egentligen sysslar med. Låt mig erinra om att vi här i riksdagen — om förslaget bifalles — kommer att ha två ichefer, dels den befattningshavare som svarar för admi typer av kan nistrationen på kammarkansliet i lönegrad B 6, dels sekreterarna i utskotten som är kanslichefer i lönegrad C 3, alltså väsentligt högre. Vi som dagligen arbetar med detta klarar naturligtvis upp det hela, men det skapar nog en viss förvirring utanför detta hus. Därtill kommer att vi faktiskt har en tredje grupp av kanslichefer här i riksdagshuset. Något eller några av partikanslierna använder sig av tjänstebenämningen kanslichefer på de befattningshavare som leder gruppkanslierna. Jag tycker inte att det kan vara tillfredsställande att man inom i stort sett samma förvaltningsbyggnad använder samma tjänstebenämning och därmed avser tre olika kategorier av arbetstagare, låt vara att man om den ene kanske kan säga att han är privatanställd. Jag kan förstå hur man kommit fram till tjänstebenämningen kanslichef. Man kan ha gjort jämförelser med motsvarande benämningar hos JO, Nordiska rådet och kanske också hos riksdagsrevisorerna — högt kvalificerade befattningshavare, av vilka åtminstone somliga är placerade någon lönegrad högre. Men man drar inte jämförelsen fullt ut, därför att det står i utskottsbetänkandet att dessa ändringar i tjänstebenämningen ändringar. Det tycker inte jag heller, och därför skall jag inte vidare uppehålla mig vid den saken.

Jag kan förstå att man kanske har tröttnat på att resonera om dessa tjänstebenämningar efter alla turer som har förekommit.

Avslutningsvis tycker jag att man skall överväga om inte prefixet riksdag i första hand och prefixet utskott i andra hand skall kunna komma i fråga. Man kan också vända på det och använda ordet föredragande i respektive utskott. Det finns alltså en del möjligheter att fundera vidare på. Jag är inte ute efter att åstadkomma några fina tjänstebenämningar, det är mig fullständigt likgiltigt. Men jag vill åstadkomma tjänstebenämningar som har ett adekvat innehåll och ger en något så när rimlig beskrivning av både arbetsuppgifter och tjänsteställning. Därför, herr ån talarstolen ställa följande yrkande: att talman, tillåter jag mig att här fr: riksdagen och biträdande sekreterare, dels uppdrar åt riksdagens förvaltningsstyrelse att utreda frågan om lämpliga tjänstebenämningar för denna personal.
Herr talman! Som herr Lidgard nämnde hör inte frågan om hur människor skall tituleras till de stora världsfrågorna. Det hindrar inte att sådana spörsmål bör hanteras varsamt, eftersom det, om de löses dåligt, kan uppstå personalpsykologiska problem som inte är oväsentliga. Det förslag som har lagts fram har, som herr Lidgard har sagt, vissa skönhetsfläckar. Dessa borde kunna rättas till, samtidigt som man undviker att lägga ned för mycken energi på att ytterligare utreda dessa frågor. Till skillnad från herr Lidgard har herr Wikström och jag väckt en motion i den här frågan, där vi föreslår en något bättre lösning på titelfrågorna för utskottens personal. För att förenkla situationen för kammarens ledamöter skall jag inte yrka bifall till vår motion, utan jag ber att få tillstyrka herr Lidgards yrkande. Det ger möjlighet att ytterligare överväga frågan om tjänstebenämningen för utskottens personal. Då bör man enligt min uppfattning försöka finna sådana benämningar som anger, att det är fråga om personer som arbetar här i riksdagen. Jag kan inte anse att det här är någon partipolitisk fråga. Enligt min uppfattning borde var och en av oss här kunna känna sig fri att rösta för herr Lidgards yrkande, för att undvika att man här åstadkommer en lösning i trötthetens tecken, som tyvärr har alla förutsättningar att sprida en viss irritation hos de berörda. Det är, som vi alla vet, en samling människor som gör stora insatser för att vårt arbete här skall kunna fungera och som visar stor fördragsamhet med riksdagsarbetets många obekvämligheter och egendomligheter.

Herr talman! Om herr Johansson i Trollhättan tror, att det bland personalen råder enighet om, att de av utredningen föreslagna benämningarna på utskottspersonalen är lämpliga, är han illa underrättad.

Herr talman! Efter vad som har sagts här tror jag att det kan finnas skäl att för kammarens ledamöter redovisa på vilket sätt de nu föreslagna titlarna har arbetats fram. Det har icke skett i trötthetens tecken utan gjordes ganska snabbt. Redan då den fasta organisationen bes 1967 aktualiserades frågan om tjänstebenämningarna, men något resultat kom man inte fram till. Vid 1970 års riksdag väcktes en motion — för Övrigt av herr Lidgard — i samband med organisationsutredningens förslag till enkammarriksdag, och denna motion vann riksdagens bifall. Man fann då titlarna sekreterare och biträdande sekreterare för högt kvalificerade tjänstemän otillfredsställande. Förvaltningsstyrelsen har alltså fått en beställning att avskaffa sekreterartitlarna, trots att dessa titlar av många omfattas med mycket stor sympati. Förvaltningsstyrelsen tillsatte en utredning för uppdraget. Denna utredning bestod av sex personer — herr Johansson i Trollhättan har nyss räknat upp dem däribland tre representanter för de största lön rorganisationerna här i huset. SACO: representant var utskottssekreterare. Utredningen har försökt finna titlar som har kunnat accepteras av löntagarorganisationerna men som också någorlunda beskriver arbetsuppgifternas art. Man har utgått från att titlarna inte skulle ha någon betydelse för lönesättningen eller för pensionen. Fullständig enighet har rått om detta. Det har därför ansetts lämpligt att ge samma titlar åt befattningshavare som ar med likartade arbetsuppgifter, även om det föreligger olikheter i lönesättningen. Beträffande utskottens personal var det ett önskemål att få fram en benämning på en utskottssekreterare, som omtalar att denne är chef för utskottsarbetet vid sidan av riksdagsmannen-ordföranden. Andre och tredje befattningshavaren i utskottet har normalt samma arbetsuppgifter, och det var då naturligt att försöka finna en samlande titel för dessa, som i lönehänseende ligger på mycket skilda nivåer — från löneplan A upp till löneplan C. Också på många andra ställen i utredningens förslag har personal med likartade arbetsuppgifter fått samma titel, trots att avståndet mellan deras tjänster lönemässigt kan vara upp till sex å åtta lönegrader. Varför skulle man då inte göra på ungefär samma sätt i utskotten? Ordet kanslichef som man till slut stannade inför är en hög titel. Det äknat upp dem: ombudsmannaexpeditionens, Nordiska rådets svenska delegations och riksdagsrevisorernas kanslichefer. Deras lönesättning är högre än eller densamma som utskottssekreterarnas. Men det finns också lägre finns i detta hus flera personer med denna titel. Herr Lidgard har tjänster inom sta Kanslichef är alltså i detta hänseende en synnerligen adekvat titel för utskottssekreterarna. Om en kanslichef däremot skall ses som chef för ett kansli med stor personal, är titeln inte adekvat. Men denna titel förekommer på många andra ställen. Så är fallet här i huset inom riksdagens ombudsmannaexpedition, inom Nordiska rådets svenska delegations kansli och inom riksdagsrevisorernas kansli, där man inte heller har så stor personal. Det framfördes under vårt arbete mer eller mindre fantasifulla förslag till titlar. Alla de prefix som herr Lidgard anfört i sin motion och som han upprepat i dag har prövats av utredningen. Man har t.ex. gått igenom titlarna expeditionschef, rättschef och departementsråd. Men passar ordet riksdagsråd på en utskottssekreterare — eller parlamentarikerråd, som ett av förslagen löd? Det fann i varje fall inte utredningens majoritet att det gjorde. De berörda personerna ville själva inte heta expeditionschefer, och ordet rättschef passar väl inte heller på en utskottssekreterare, tyckte de flesta. Utredningen har alltså prövat de här olika sakerna och kommit fram till att titeln kanslichef dels passar in mot en stor del av löneskalan, dels markerar att det finns en chef för utskottet. Man kunde då inte ha en chef till i utskottet. Ordet byråchef, som föreslås i motionen, har aldrig tidigare förts fram av personalen i det förberedande arbetet, utan det har tillkommit under de allra sista av dessa dagar. Utredningen enades till slut om ett komprom förelades förvaltningsstyrelsen. Men man skall märka att innan det förslaget lades fram fick arbetstagarorganisationernas representanter tillfälle att ta kontakt med organisationernas avdelningar här i huset. Så skedde också, och samtliga kom tillbaka med beskedet att förslaget var godtaget av avdelningarna i riksdagen, utom beträffande korrekturläsarna för vilka man ville ha en annan titel. Sedan förvaltningsstyrelsen preliminärt godtagit utredningsförslaget, gick det på officiell remiss till SF, SR, TCO och SACO. Från de tre förstnämnda organisationerna kom bekräftande svar, men SACO-föreningen hade plötsligt ändrat åsikt. På grundval av yttrande från riksdagshusets SACO-förening kunde SACO inte tillstyrka förslaget i vitala delar utan föreslog uppskov i avvaktan på om grundlagberedningen skulle komma fram med nya lösningar. Förvaltningsstyrelsen villfor denna begäran, men grundlagberedningens förslag gav ingen annan vägledning i den här frågan än att vi skall välja kammarsekreterare också i fortsättningen men att man vid sidan av sekreterartiteln kan ha en annan benämning. Det var den vägledning man fick av grundlagberedningens förslag. Då ansåg förvaltningsstyrelsen att den borde för riksdagen lägga fram det förslag som det hade rått enighet om i utredningen. Det upprä förslag till skrivning, och även den gick ut till organisationerna. Skrivelsen godkändes, men direktör Börjesson i SACO framförde muntliga synpunkter, som antecknades. Han hävdade beträffande utskottssekreterarna att SACO godtog ”kanslichef”, men ”biträdande sekreterare”, som utredningen hade föreslagit, borde benämnas ”föredragande”. Förvaltningsstyrelsen beslöt tillgodose det här önskemålet, sedan utredningens ledamöter, som är kvar i riksdagen, hade kontaktats och sagt att de ingenting hade att invända. Vid förvaltningsstyrelsens sammanträde framlade SACO:s adjungerade ledamot av styrelsen ånyo ett förslag, det som herr Romanus har byggt upp sin motion på, nämligen att man skulle kalla såväl utskottens som kammarens biträdande sekreterare för byråchefer. Såvitt jag kan förstå, föreligger det just nu minst fyra förslag från samma förening eller organisation, och nu tycker jag att man kan tala om att arbeta i trötthetens tecken. Det går inte att byta titlar alltefter dagsopinionen i vederbörande förening här i huset. Jag vill bara konstatera att det förslag som i dag ligger på kammarens bord har tillstyrkts av den representant som SACO-föreningen i riksdagen utsett att vara med i utredningen. Det har också tillstyrkts av huvudorganisationen SACO i de delar där herr Lidgard vill avslå det. Det är väl också ganska orimligt att begära att förvaltningsstyrelsen skall sätta i gång en ny utredning, när den framlagt ett enhälligt förslag detta sett mot försök från 1967 har misslyckats. s att i nästan alla de många yttranden och bakgrund av att alla tidigar Sedan kanske bör tillä; förslag som kommit från SACO-håll — och herr Lidgard var även inne på det nu — har man uttryckt sitt missnöje med att chefen för kammarens inre kansli skall kallas kanslichef. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än herr Johansson i Trollhättan.
Herr talman! Jag bestrider bestämt att jag har gett uttryck åt något missnöje med att avdelningsdirektören, byrådirektören eller vad tjänstebenämningen är på kammarkansliet — skulle benämnas kanslichef i fortsättningen. Jag har över huvud taget inte berört det i annan mån än att jag har konstaterat att här i huset om det föreliggande förslaget bifalles — kommer att finnas tre olika kategorier av kanslichefer. Jag har inte kritiserat det förhållandet att den ene eller andre befattningshavaren skulle få den titeln. Jag känner till alla de turer som förekommit, och jag skall gärna instämma med herr Wärnberg: Jag tycker inte det är bra att det förekommit så många turer i detta ärende. Men jag förbehåller mig faktiskt rätten att hysa en uppfattning — och framföra den i kammaren om hur det rätteligen borde vara sett inte utifrån någon SACO medlems synpunkt — utan utifrån riksdagens synpunkt. Jag tycker att vi har ett intresse av att de som biträder oss i utskotten har exempelvis prefixen ”riksdag” eller ”utskott” i sin tjänstebenämning. Sedan skulle jag rakt ut i salen vilja fråga: Är det någon som tycker att det är bra med två kanslichefer för ett kansli som innehåller tre eller kanske fyra

Herr talman! Det här förnuftiga regeringsförslaget vilar på en motion av herr Werner i Malmö och mig. Att jag nämner herr Werners namn först beror inte på ren artighet utan på att det var hans idé från början; den som i första hand skall hedras för att detta kloka regeringsförslag ligger på riksdagens bord är alltså herr Werner i Malmö. Herr Werner och jag har bemödat oss en hel del i riksdagen att skapa ett bättre djurskydd, och detta är väl det första konkreta exemplet på att det arbetet har givit resultat. Det kommer nu att bli straffbart att plåga djur inte bara när det beror på uppsåt eller ond vilja utan också när det beror på oaktsamhet, slöhet, nonchalans kort sagt brist på god vilja. Det är ett stort framsteg, och vi motionärer är naturligtvis tillfredsställda. Möjligen skulle man kunna diskutera om man i stället för straffrekvisitet grov oaktsamhet skulle ha enbart oaktsamhet, men vi förlitar oss på vad departementschefen säger i propositionen om att man skall ställa kravet på grov oaktsamhet mycket lågt. I det här läget är det säkert klokt att avvakta rättstillämpningen. Som sagt, herr talman, är förslaget ett steg i rätt riktning när det gäller ett bättre skydd för både vilda och tama djur. Det kunde ha kommit tidigare — herr Werner i Malmö och jag har försökt ett par gånger att få igenom den här ändringen — men, som det heter, bättre sent än aldrig. Det behövs uppenbarligen flera steg i den här riktningen för att skapa ett bättre djurskydd, och jag tror jag vågar lova att 1973 års riksdag skall få ta ställning till ytterligare sådana förslag. och upprättande av diplomatiska förbindelser med Tyska demokratiska republiken

Herr talman! Det är med tillfredsställelse vi nu tar del av ett betänkande från utrikesutskottet med hemställan om bifall till motioner om ett svenskt erkännande av Tyska demokratiska republiken, som enligt utskottet bör ske snarast möjligt enligt en presskommuniké från utrikesdepartementet blir det den 21 december, alltså denna månad Det är dock enligt vår mening omöjligt att uraktlåta några kommentarer. För det första: Erkännandet av DDR borde ha gjorts för åtskilliga år sedan. Fär det andra: Tyvärr går det inte nu att säga att Sveriges regering har bidragit till att skapa det läge vi nu har, som kännetecknas av att något av en islossning är på gång i vad det gäller erkännandet av ett 18 miljoners folk i Europas mitt. Det är först sedan politiken att isolera Tyska demokratiska republiken eftertryckligt brutit samman som Sverige anmäler sig på arenan bland länder som kungör sin avsikt att erkänna detta land. När nu ett flertal västländer skall installera sig i Östberlin kommer de att möta en modern stad, där det redan finns ett 30-tal beskickningar. De nya västambassaderna kommer till ett av världens tio högst industrialiserade länder. De kommer alltså till ett land med en växande materiell standard och — vilket kan förefalla märkligt inte minst från vår horisont en utpräglat stabil prisnivå. DDR har vidare ett erk at en och en högtstående kultur, för vilken ofta skoloch undervisningsv: dess berömda teatrar brukar åberopas. Man kan också nämna DDR:s framgångar på det idrottsliga området. Lägger man därtill DDR:s aktiva medverkan i olika internationella organisationer, kan naturligtvis DDR :s existens inte längre förnekas. Det är två parter som förhandlat om det tyska s.k. grundfördraget. Det finns ingen anledning att bestrida den positiva inriktningen från den västtyska regeringen som lett fram till överenskommelsen om detta fördrag. Men det går heller inte att bestrida DDR:s insatser, exempelvis vid alla de tidigare förhandlingarna i konkreta frågor, vilka bidragit till att jämna vägen för slutandet av grundfördraget Från Tyska demokratiska republikens sida är detta ingen ny inriktning. Det är en politik som röner stöd — och har haft stöd — från en enig befolkning, som eftertraktat en normalisering av förbindelserna med den västra grannen. I vad däremot gäller Tyska förbundsrepubliken så är det, såvitt jag kan förstå, allmänt känt vad för slags agerande i det kalla krigets anda som kännetecknat dess utrikespolitik. Jag behöver bara nämna den s.k Hallsteindoktrinen. Att förbundsrepublikens politiska attityd förändrats beror i hög grad på trycket från en växande opinion hos den västtyska befolkningen, vilken krävt en kursförändring i förbundsrepublikens politik gentemot sin östra granne. Låt mig tillägga att den växande internationella opinionen naturligtvis inte har varit utan effekt. Så har alltså de faktorer verkat som nu lett fram till den förändrade situationen i relationerna mellan de båda tyska staterna och den inledda förändringen i ett flertal länders hållning gentemot DDR. Denna utveckling bedöms innebära de båda tyska staternas inträde i FN. Utan att övervärdera nya staters inträde i Förenta nationernas medlemskrets är det uppenbart att detta ändock bidrar till att främja förutsättningarna för en fredlig samlevnad i världen. Atmosfären inför den förestående europeiska säkerhetskonferensen kan också bedömas som gynnsammare i och med denna utveckling. Fill min andra kommentar inledningsvis vill jag säga att det varit anledning till större tillfredsställelse om vi i dag med fog kunnat framhålla att Sverige verksamt bidragit till normaliseringssträvandena och därmed stött den opinion inom förbundsrepubliken som krävt en normalisering av relationerna till DDR. Utrikesutskottet upprepar än en gång sitt ologiska påstående att förhandlingarna i Tysklandsfrågan skulle ha ”försvårats” om Sverige tidigare tagit det steg som nu är avsett att tagas. Jag skall helt kort peka på några av regeringens och utrikes utskottets orimliga motiveringar i Tysklandsfrågan under årens lopp. tmak Klart är att Sveriges ståndpunktstaganden under alla år följt ternas intentioner, och detta har sannerligen inte varit uttryck för en fast och konsekvent neutralitetspolitik. Det är följande graverande handlingssätt som bör omnämnas. För det första: Ett erkännande av Tyska demokratiska republiken har avvisats med motivering att detta skulle innebära en inblandning i Tysklandsfrågan och försvåra en återförening. Samtidigt som detta argument myntats under flera år av utrikesutskottet har man erkänt Förbundsrepubliken Tyskland. Man har alltså blandat sig i Tysklandsfrågan och därmed accepterat de västtyska reaktionärernas uppfattning om DDR. För det andra: Är 1967 debatterades i riksdagen erkännandet av DDR.

Jag har i anslutning till det här ärendet ansett det . Nu hoppas jag att erkännandet av DDR nödvändigt med detta inlä innebär ett utvecklande av förbindelserna på olika samhällsområden, till gagn för både Sverige och DDR. Jag yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan i dess betänkande nr 16.

Herr talman! Vad utrikesutskottet här föreslår riksdagen avviker från tidigare års yttranden. Den förhoppning som utrikesutskottet hyser är att ett erkännande nu skall ske. Om utrikesministerns annonserade beslut blir verklighet, kommer ett erkännande att bli klart före nyår. och upprättande av diplomatiska förbindelser med Tyska demokratiska republiken Vår förhoppning är också att det svenska erkännandet skall följas av erkännanden från en rad övriga länder. Och det är väl inte tänkbart annat än att i och med att Sverige den 21 december erkänner Östtyskland kommer motsvarande ställningstagande att ske i ett flertal parlament i Europa. Därmed skulle vi för vår del ha klarat ett erkännande som det har varit mycken debatt om. Jag har ingen anledning att ge mig in i en polemik med den föregående talaren, herr Måbrink, om var felen ligger och vilket land som har bedrivit den bästa eller den sämsta politiken av Östoch Västtyskland. Jag tror inte att det hör till dagens ämne, och jag tror icke heller att det gynnar frågan som sådan. Vi går mot en avspänning mellan öst och väst, och jag anser att vi i Sverige har anledning att i särskilt hög grad uppskatta att så är förhållandet. Det skulle löna sig dåligt om vi i vår polemik skulle försöka att upprätthålla den spänning på svenskt plan som har existerat och som delvis ännu finns mellan Östoch Västtyskland.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

Herr talman! Det är att hälsa med tillfredsställelse att erkännandet och upprättandet av diplomatiska förbindelser med Tyska demokratiska republiken nu synes komma till stånd inom de närmaste dagarna. Utskottet har ju sagt: ”Enligt utskottets uppfattning bör regeringen inom den närmaste framtiden ta initiativ till förhandlingar om upprättande av diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Tyska demokratiska republiken så att erkännande kan ske snarast möjligt.” Regeringen har också gjort sitt uttalande. Riksdagen kommer — som jag förmodar enhälligt — att göra ett uttalande om att vi bör erkänna Östtyskland. Erkännandet har enligt min mening dröjt alltför länge. Jag har åtskilliga gånger tidigare från denna talarstol förordat att erkännandet skulle ske. Sedan Östtyskland blev kommunistiskt har jag inte haft något som helst hopp om att det skulle bli en återförening och då låg inte det hindret i vägen för ett erkännande. Centern har i princip deklarerat att den vill att Sverige skall erkänna alla de facto existerande stater, och DDR är en faktiskt existerande stat, oavsett vad man säger om dess styrelseskick, som vi icke accepterar, och en hel del av DDR:s agerande som vi heller inte är vänner av. Konsekvensen blir givetvis att vi anser att ett erkännande bör ske även i andra fall. Det gäller t.ex. Nordkorea, men där har Sverige en övervakningskommission, så det föreligger hinder i det fallet. Jag skall inte gå in på den saken — den kommer upp senare. Det är självfallet att i och med erkännandet kommer det att bli mycket intensiva förbindelser med Östtyskland. Det gäller handelns område, det gäller miljöfrågor, det gäller turismen, det gäller det kulturella området och en rad andra områden, där det kan bli ett intensivare samarbete med DDR. Vår handel med Östtyskland är ganska ringa jämfört med handeln med Västtyskland, men vi har ändå en förhoppning om att den skall öka. Det finns ju det vanliga hindret med de kommunistiska ländernas ineffektivitet i produktionen som har dokumenterats därigenom att dessa länder ytterst sällan kan konkurrera i världshandeln. Men vi får se hur utvecklingen blir — vi får hoppas att det i varje fall blir ett livligare handelsutbyte efter erkännandet. Att det dröjt med erkännandet har haft vissa orsaker. Det var ett stort antal ledamöter som motionerade i frågan vid ett tillfälle, men när Östtyskland var med bland de länder som överföll Tjeckoslovakien och underkuvade det, så hoppade en massa motionärer av. Detta tycker jag också var helt riktigt. Vi har här i Sverige inte glömt hur Östtyskland tillsammans med fyra andra länder överföll Tjeckoslovakien och hur man sedan hållit det landet underkuvat på sätt som skett. Det överensstämmer inte med de mänskliga frioch rättigheterna. Jag erinrar i sammanhanget om utrikesministerns utmärkta anförande i Förenta nationerna med Sveriges dom över DDR och de andra länderna som då ockuperade Tjeckoslovakien. Inte heller har vi glömt Berlinmuren. Den är en skymf mot all frihet i vår värld. Innan den har kommit bort kan vi inte säga att det finns någon frihet i landet. Jag skall här inte nämna något om i vilken utsträckning man ansluter sig till Bresjnevdoktrinen. Var och en som har läst den doktrinen kan ju tänka sig hur mycket frihet den ger. Vi hoppas — som också utrikesutskottet har skrivit — att båda de tyska staterna blir medlemmar i FN, och som utskottet också sagt bör Sverige stödja ett förslag härom när den frågan kommer upp i Förenta nationerna. Jag anser det vara utomordentligt viktigt att Östtyskland får bli medlem där snarast möjligt. Givetvis förutsätter jag då att DDR också följer FN-stadgan; den är ju en utomordentligt fin riktningsgivare för hur mellanfolkligt samarbete bör etableras Vidare skulle jag önska att Östtyskland ansluter sig till konventionen om de mänskliga rättigheterna, där det bl.a. står att var och en har rätt att fritt flytta och emigrera, även från sitt eget land. Det är min förhoppning att regeringen fattar beslut i denna fråga så snabbt som möjligt — vilket jag också tror kommer att ske — och att vi därmed får avsevärt utvidgade förbindelser med DDR samt att de förbindelserna utvecklas i snabb takt. Jag har överräckt några välkomstrosor åt DDR, men de har varit försedda med taggar. Det har varit avsiktligt; jag har velat visa på också den saken. Herr talman! Jag har givetvis inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig bara göra några korta konstateranden i anslutning till den begäran som utrikesutskottet nu vill att riksdagen skall framställa, en begäran som så till vida är originell som regeringen på förhand har förklarat sig villig att biträda densamma och nära nog också utsatt dagen för en accept. och upprättande av diplomatiska förbindelser med Tyska demokratiska republiken Nr 132 Detta erkännande, varom alla partier i utrikesutskottet har varit eniga, Onsdagen den innebär icke något avsteg från gängse principer för svenskt erkännande i 6 december 1972 sådana fall. Bland de principerna ingår självfallet icke kravet på fria val sme — eller på folklig självstyrelse i respektive länder. Om Sverige hade uppställt Erkännande av oå å len säden å i sådana krav, så skulle vi ha erkänt relativt få stater på jorden, och s och upprättande 4V skulle vi då i vår tur bli erkända av endast ett fåtal. Att det inte finns fria diplomatiska för bindelser med Tyska demokratiska republiken val i Östtyskland vet var och en av oss. I de svenska principerna ingår inte heller i förhållandet till främmande makt. Någon sådan självständighet föreligger ju inte i Östtyskland. Känd sak är så god som vittnad. Ej heller FN uppställer sådana principer för medlemskap. Jag behöver bara peka på en sådan stat som Yttre Mongoliet. Vad som komplicerat erkännandefrågan i detta fall är naturligtvis det faktum att det här rör sig om en delad stat och om en stat vars delning kom till som en följd av andra världskriget. Formellt kan erkännandet nu på vissa håll uppfattas som ett godkännande av denna delning. Den västtyska staten, förbundsrepubliken, har väl formellt icke godkänt delningen men reellt gjort det genom det nyligen träffade fördraget. Vad som i detta sammanhang förvånar är att de militanta krafter i vårt land som opponerar sig mot förekomsten av delade statsbildningar efter kriget i andra världsdelar tycks ha så lätt för att svälja och till och med propagera för delning av stater i vår närhet. Jag skall inte närmare kommentera detta faktum. Ej heller skall jag kommentera läget i Östtyskland. Jag skall bara anföra det senaste exemplet: Den av utrikesutskottets ordförande apostroferade Willy Brandt hade haft för avsikt att själv komma till Östtyskland för att underteckna fördraget. I slutet av förra veckan meddelades att så icke kunde bli fallet. Fördraget skall undertecknas av ställföreträdare på diplomatplanet. Risken av att Willy Brandt besöker Östtyskland vågar regimen inte ta!

Herr talman! Det finns ingen anledning att förlänga den här debatten särskilt mycket. Det är naturligt att jag och flera med mig som har motionerat i dessa frågor är positiva till att de nu äntligen löses. Vi har här i riksdagen haft olika meningar om hur aktiv den svenska utrikespolitiken borde vara på detta område. Erkännandet av DDR har varit aktuellt i många år, och det har givetvis funnits möjligheter att lösa problemet utan att fördenskull klampa in under de mest känsliga förhandlingsperioderna eller ratificeringsdebatterna. Försiktigheten har haft övertaget över viljan att driva på utvecklingen för ett normaliserat Europa. Det är bl.a. bedömningen av vilken möjlighet Sverige hade haft att spela en roll i det sammanhanget som har lett oss till olika slutsatser. Under denna debatt har det ibland förekommit hänvisningar till vad ledande personer utanför vårt lands gränser har ansett att Sverige bör göra och inte göra. Jag skall inte söka sak i den frågan. Men för min del känns det angeläget att säga att det ligger en risk i att, som då och då har skett, från svensk sida ange dessa råd som grund för dröjsmålet, vilket inte minst regeringspartiet har gjort. Den risken måste vi vara medvetna om. Det är en risk som vi i andra sammanhang brukar göra åtskilligt för att undvika. Risken är att vi åstadkommer intrycket att vår utrikespolitik till någon del bestäms utanför vårt lands gränser. För att vår utrikespolitik som helhet och neutralitetspolitiken i synnerhet skall förbli trovärdig brukar vi betacka oss för inblandning utifrån i skapandet av denna utrikespolitik, och det bör vi göra också i framtiden. Jag utgår ifrån att vi är ense på den punkten. Att vi får kritik och råd utifrån är en annan sak — det är lika naturligt som att vi själva deltar i den internationella opinionsbildningen. Det viktiga är nu emellertid att se framåt. Genom Willy Brandts målmedvetna politik har grunden lagts för en islossning i Europa, och nu gäller det att utnyttja den uppkomna situationen och mildra motsättningarna mellan dess olika delar. SALT-konferensen har här sin stora betydelse. Jag utgår ifrån att det inte finns några delade meningar om att Sverige aktivt måste bidra till att samarbetet mellan Europas samtliga länder breddas på alla de fält där det är möjligt. I våra relationer med DDR är det viktigt att vi snabbt gör klart för oss de nya möjligheter som erkännandet och normaliseringen av relationerna erbjuder, inte minst på handelns område. Vi har allt intresse av att vidga handeln med DDR, men det kommer att ske — det måste vi vara medvetna om — i förstärkt konkurrens med andra som också inser dessa nya möjligheter. Vi får inte underskatta DDR:s roll i framtiden som en ledande industrination i Europa. Det måste vara av stort intresse för svensk export och naturligtvis även för svensk import att vi får till stånd ett vidgat, stabilt och breddat handelsutbyte mellan våra länder. Jag vill speciellt markera betydelsen av denna fråga. Vi har anledning att se positivt på en vidgning av handeln österut i det stora sammanhanget, inte minst därför att vi inte vill hamna i en ensidig inriktning på EEC-området. DDR bör utgöra en utomordentligt viktig handelsförbindelse för vårt land i framtiden. Miljöfrågorna har länge diskuterats, framför allt Östersjösituationen. Nu kan vi genom juridiskt bindande avtal gå från ord till handling. Därför är det positivt att Sverige och Finland på den här punkten har inbjudit till överläggningar om dessa frågor. Det finns anledning att hoppas på att vi nu kan uträtta något konkret på miljöpolitikens område i detta regionaliserade samarbete. Herr talman! Jag vill till sist åter betona hur viktigt det är, att vi verkligen tar vara på de möjligheter som en normalisering av förbindelserna mellan DDR och Sverige erbjuder. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Sedan de japanska imperialisternas ockupationstrupper slagits sönder år 1945 delades Korea provisoriskt efter den 38:e breddgraden. Söder om denna skulle japanerna få tillfälle att samla resterna av sin armé för att dra sig hem — från det land som man haft under kolonialt välde sedan 1910. Norr om den 38:e breddgraden påbörjades återuppbyggnaden, byggandet av ett samhälle på socialistisk grund. USA, som efter andra världskriget intagit en oomstridd ledarställning bland de imperialistiska staterna, såg att imperialismen höll på att förlora Korea, att imperialismen höll på att förlora ännu ett kolonialt område för sin utplundring. I södra Korea bildades en amerikansk marionettregim. De folkliga organ som hade byggts upp också i denna del av landet slogs sönder, och en omfattande terror följde. I juni 1950 utlöste USA kriget i Korea under den falska förevändningen att det demokratiska Korea skulle ha överfallit USA-marionetterna i söder. USA ville ha detta krig för att, som man sade, ”rulla tillbaka socialismen i Asien”. Man ville förhindra att folkets makt upprättades också i södra Korea och man ville tillintetgöra folkmakten i den norra delen av landet. Men bakom detta låg de amerikanska imperialisternas förhoppning att få tillfälle att slå mot Kina, att vrida tillbaka historiens hjul i Kina, där folkrepubliken utropats 1949 och där den borgerliga Kuomintangregimen hade förlorat hela fastlandet. Denna socialismens största seger sedan oktober 1917 hade vunnits efter decennier av kamp. Imperialisterna försökte desperat att få anledning att rikta slag mot den kinesiska folkrepubliken. Folkets Korea skulle vara vägen dit. Att imperialisterna kunde utnyttja FN för sina syften är en skamfläck i denna organisations historia. Men imperialisterna lyckades inte i sitt uppsåt. Sedan man lyckats med att förstöra det mesta i Nordkorea, slogs man tillbaka av de nordkoreanska soldaterna och kinesiska frivilliga. Imperialisterna tvingades slutligen till vapenstillestånd. Nordkorea räknade detta stillestånd som en seger. Återuppbyggnaden av Demokratiska folkrepublikens område har skett med en rent beundransvärd hastighet. Landet var totalt förstört efter kriget. I dag har invånarna i Nordkorea sannolikt den genomsnittligt högsta materiella välfärden i hela Asien. Det mest anmärkningsvärda är att koreanerna i denna uppbyggnad under senare år helt fått lita till egna krafter. Södra Korea — med dess amerikanska marionettregimer — präglas fortfarande av massfattigdom, stor arbetslöshet och utbredd analfabetism. Trots att USA fram till 1968 givit Sydkorea ett ekonomiskt bistånd på 4,5 miljarder dollar, präglas landet av djupt armod och ekonomisk stagnation. Imperialisterna härskar över Sydkorea. Lagarna tillåter ett hundraprocentigt utländskt ägande av kapital och utländsk ledning av bolag i Sydkorea. De första fem åren är bolagsvinsterna skattefria. Obegränsat utförande av profiter garanteras och investeringarna garanteras mot expropriation. Sydkoreas ekonomi är underordnad imperialismens intressen. Dess regering är en marionett till USA. Den är en grym militärdiktatur som går imperialisternas och den inhemska överklassens ärenden med undantagslagar, våld och terror. Presidenten i denna regim har genom farsartat val gjort sig själv till härskare på livstid — en härskare som springer USA-imperialismens ärenden. Skillnaden i den sociala och ekonomiska utvecklingen mellan de båda koreanska staterna understryks av den s.k. repatrieringen i Japan, dvs. koreaners återvändande från Japan till hemlandet. Den koreanska minoriteten i Japan uppgår till omkring 600 000 personer. Mellan 1959 och 1967 flyttade 100000 koreaner från Japan till Demokratiska folkrepubliken Korea, trots att många av dem hade sina rötter i södra Korea. Denna repatriering stoppades 1967 efter påtryckningar från regimen i Söul, men den återuppstod ånyo 1971. Tusentals koreaner står i dag i kö i Japan för att få återvända till hemlandet — till dess norra självständiga del, till Demokratiska folkrepubliken. Massmedierna i vårt land brukar göra stort väsen av när någon lämnar ett socialistiskt land. Massflyttningen från Japan till Demokratiska folkrepubliken Korea har det däremot varit tyst om. Folket som flyttar hem till Korea väljer dess socialistiska del. Från Demokratiska folkrepubliken Koreas sida har nästan årligen, sedan vapenstilleståndet 1953, framlagts konkreta förslag, som syftat till att åtminstone normalisera förbindelserna mellan de båda koreanska staterna. Den amerikanska marionettregimen i söder — antingen den burit namn efter Syngman Ree eller Pak Jung Hi — har ställt sig avvisande till dessa förslag. Först det senaste året har regimen i syd gått med på samtal. Bara dessa korta fakta visar att Demokratiska folkrepubliken Korea är en självständig stat, med en självständig politik och med en självständig och framgångsrik ekonomisk utveckling. Dessa fakta visar att Demokratiska folkrepubliken strävar efter fred och social utveckling och befrielse för hela det koreanska folket. Sydkorea däremot är en militärdiktatur. Den vilar på sitt stöd från USA. Över 40 000 amerikanska soldater är stationerade i Sydkorea. Inga främmande trupper finns 1 Demokratiska folkrepubliken Korea. Härtill kan läggas att Sydkorea deltar med 50 000 man aktivt i USA :s folkmord i Indokina. Demokratiska folkrepubliken Korea har inga trupper utanför sina gränser. Sverige har erkänt Sydkorea. Sydkoreas ambassadör i Sverige har varit chef för de sydkoreanska styrkorna i Vietnam — han har aktivt deltagit i folkmordet i Indokina, i det oförklarade kriget! Ledande befälhavare i oförklarade krig brukar betraktas som krigsförbrytare. En dylik är ambassadör i Sverige — det är Sydkoreas ambassadör. Sverige har erkänt Sydkorea. Men Sverige vägrar fortfarande att erkänna Demokratiska folkrepubliken Korea. År efter år har kommunisterna krävt att Sverige skall erkänna denna stat. År efter år har regeringen sagt nej. Tidigare vid våra framställningar här i riksdagen har utskottet avfärdat vår hemställan med endast några få rader. Nu kostar ändå utskottet på sig en längre argumentation. Nu medger utskottet att Demokratiska folkrepubliken Korea bör erkännas av Sverige ”när tidpunkten befinnes lämplig”, för att citera utskottet. Men när är tidpunkten lämplig? Vad är det som gör att tidpunkten inte är lämplig nu? Utskottet säger som sin mening att ”ett mera allmänt internationellt erkännande av de två koreanska staterna sannolikt skulle bidra till avspänning och fred i denna del av världen”. Varför kan då inte Sverige föregå med gott exempel och nu erkänna Demokratiska folkrepubliken Korea? Skulle ett erkännande av de båda staterna främja freden?

Man hävdar i detta utskottsbetänkande liksom i tidigare att Sveriges arbete i övervakningskommissionen skulle försvåras, om Sverige erkänner Demokratiska folkrepubliken Korea. Men på vilket sätt? Uppträder Sverige, som skall föra en alliansfri utrikespolitik, som partsrepresentant för Sydkorea, som är bundet till USA i militärallians och underordnat USA? I så fall strider uppdraget mot den alliansfria utrikespolitiken. Nr 132 Att erkänna Demokratiska folkrepubliken Korea strider däremot inte Onsdagen den mot alliansfri utrikespolitik. 6 december 1972 Vi kommunister anser att den sydkoreanska regimen är brottslig, att den är en marionett för USA, att den förhindrar folkets i Sydkorea frihet och möjlighet till en ekonomisk utveckling. Men vi har inte nu ställt kravet att Sverige skall bryta förbindelserna med denna regim. Vi diplomatiska för begränsar oss till att kräva ett erkännande av Demokratiska folkrepu = ?indelser med bliken Korea. Detta anser vi vara ett minimikrav på en alliansfri Demokratiska utrikespolitik. Vi skulle tro att bakom ett dylikt krav står en stor del av FOTFPNRIREE orea det svenska folket. Riksdagen bör därför besluta att hos regeringen hemställa om att denna tar initiativ till upprättande av diplomatiska förbindelser med Demokratiska folkrepubliken Korea. Riksdagen bör också hos regeringen hemställa att denna genom FN verkar för att alla främmande trupper lämnar Korea. Herr talman! Jag yrkar bifall till de i motionen 1972:55 ställda yrkandena. Nu är en lämplig tidpunkt att erkänna Demokratiska folkrepubliken Korea.

Herr talman! Utan att ställa något särskilt yrkande vill jag göra några kommentarer till utrikesutskottets betänkande. Det är glädjande att utskottet skrivit så positivt som man gjort när det gäller erkännandet av Nordkorea. Detta innebär konkret att regeringen har fria händer att göra ett erkännande när, som det heter i betänkandet, ”tidpunkten därför befinnes lämplig”. Det hittillsvarande motivet för att inte upprätta diplomatiska förbindelser har varit att erkännandet skulle få en negativ inverkan på Sveriges deltagande i övervakningskommissionens arbete i Korea. Eftersom vi har erkänt Sydkorea, borde ett erkännande av Nordkorea enligt min mening i stället underlätta övervakningsarbetet. Vi skulle med andra ord då ha givit de båda staterna samma internationella status. Detta är också någonting som påpekas i motionen 655 av herrar Gadd och Hellström. Eftersom övervakningsargumentet varit det enda argument som anförts mot ett erkännande och det enligt min mening har en tvivelaktig hållfasthet, kan jag inte se att något skäl kvarstår som talar mot ett erkännande av folkrepubliken Korea. Jag tror också att man ganska bestämt kan säga att när nu ett erkännande kommer, kan regeringen därför utgå från att det har ett väl förankrat stöd hos folkrörelserna. Åtskilliga socialdemokratiska organisationer, däribland Socialdemokratiska ungdomsförbundet, har tagit klar ställning för ett erkännande. Jag vill därför till slut bara uttrycka förhoppningen att regeringen mycket snart bedömer tidpunkten lämplig för ett initiativ som leder till ett erkännande av Demokratiska folkrepubliken Korea.

Herr talman! Bland de ledamöter som fattade detta enhälliga beslut i 37 utskottet befann sig också en av motionärerna. Självklart kan man resonera om önskvärdheten av att erkänna Nordkorea.

De direkta kontakter som Nordoch Sydkorea upptagit med varandra för att om möjligt uppnå en återförening har också spelat en roll i utskottets överväganden. I en gemensam kommuniké, som offentliggjordes i juli månad i år, sade de båda regeringarna att återföreningen skall åstadkommas genom fredliga medel. Jag tror att en återförening skulle välkomnas av folken i både Sydoch Nordkorea liksom den skulle välkomnas av världen i övrigt. Vi har nämligen ganska svårt att förstå varför Korea skall vara delat i två stater, vilket naturligtvis i längden är någonting otänkbart. Vad man från svensk sida kan uttrycka förhoppningar om är att de direkta kontakter som har upptagits mellan de båda staterna skall leda fram till en överenskommelse om en återförening.

Man skulle naturligtvis kunna säga att det ur svensk synpunkt inte spelar någon roll — Sverige är ju inte medlem där i eget intresse. Men om det i sin tur skulle öka svårigheterna i de direkta kontakter mellan Nordoch Sydkorea som man har öppnat och över huvud taget öka svårigheterna för denna kommission, då hade vi säkerligen inte vunnit någonting med ett erkännande. Detta med kommissionen är utskottets motiv nummer ett för att vi nu skall dröja med erkännandet. Det är också anledningen till att skrivningen har fått den utformning som den har. Men det är en skrivning som är mycket positiv till ett erkännande. Jag hoppas att den tidpunkten inte skall vara alltför avlägsen då det blir möjligt att ta steget till ett erkännande. Vår principiella inställning i erkännandefrågorna bör vara att erkänna så många länder som möjligt med vilka vi har kontakter och samarbete, även länder där utrikeshandeln inte spelar någon avgörande roll, såsom t.ex. i fallet Korea. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det kanske i och för sig inte finns mycket att tillägga efter vad herr Geijer har sagt därför att de här frågorna tog jag upp i mitt anförande, och det skulle egentligen vara upprepningar att beröra dem Men herr Geijer uppehöll sig vid den förhoppningsfulla synen på de kontakter som har upptagits mellan den södra och den norra delen av Korea. Då är frågan: Vem tog för många år sedan initiativet till dessa kontakter som först nu har krönts med framgång så att man kunnat sätta sig ned och genom Rödakorsorganisationerna diskutera vissa frågor? Det var Demokratiska folkrepubliken Korea. Den del av Korea som vårt land icke har erkänt är den stat som tagit detta initiativ. Däremot har Sverige erkänt södra delen, som ju har motarbetat dessa fredssträvanden under hela tiden. Därför, herr Geijer, verkar det litet underligt när man nu säger sig vara så förhoppningsfull. Kan det bero på att man i de södra delarna av Korea, där USA har härskat så gott som oinskränkt, numera ser frågorna på ett annat sätt? Jag känner i varje fall inte till något härom. Men om det skulle finnas något allvarligt motiv — vilket jag tror att det gör — till att man ser frågorna på ett annat sätt nu än tidigare, så borde Sverige faktiskt i FN resa kravet: ”Bort med USA-trupperna från södra delen av landet! ” Därför att det är ju dessa som inspirerar till de svårigheter som faktiskt är för handen mellan de båda staterna. Sedan noterar jag med tillfredsställelse att utskottets skrivning är helt annorlunda i år än tidigare år. Förra året visste utskottet inte ens om att norra delen av Korea heter Demokratiska folkrepubliken Korea utan skrev: ”Medan Schweiz liksom Sverige inte har erkänt Nordkorea, har Polen och Tjeckoslovakien inte erkänt Republiken Korea”. Utskottet kunde mycket väl beteckna den ena staten med dess rätta namn under det att den andra staten inte ens fick den beteckning som den anser att den bör ha, det namn som är giltigt i världen. Visst är det en mycket stor framgång som har uppnåtts genom föreliggande utskottsbetänkande, där man talar om Demokratiska folkrepubliken Korea. Herr Geijer säger att han tror på en återförening mellan södra och norra delen av landet. Det är klart att en sådan återförening tror vi allesammans på. Men genom att Sverige endast har erkänt en del av landet försvåras ju återföreningen. Därtill finns det utländska trupper i och ärlig inställning, i FN kräva att USA:s trupper lämnar Sydkorea. Då vore vägen litet jämnare och målet litet närmare när det gällde ett erkännande också av Demokratiska folkrepubliken Korea.
Herr talman! Det är bara ett litet påpekande jag vill göra efter herr Lorentzons senaste anförande. Jag skall inte gå in på lättheten att förväxla namn — herr Lorentzon anförde ju ett exempel då det gällde Korea men gav senare själv prov på svårigheterna att korrekt återge namn. Jag har icke i mitt anförande varit så uttryckligen förhoppningsfull som herr Lorentzon säger. Jag vill erinra om att jag uttryckligen sade att vi icke får ställa alltför stora förhoppningar på att de samtal och de direkta kontakter som äger rum mellan de två staterna skall leda till en uppgörelse. Jag tror att det finns anledning att göra en sådan reservation, och upprättande av diplomatiska förbindelser med Demokratiska folkrepubliken Korea Nr 132 eftersom vi inte från vår utgångspunkt kan bedöma de förhandlingar som Onsdagen den man upptar, men allt tyder väl på att de förhandlingarna liksom alla 6 december 1972 förhandlingar stater emellan blir långa och svåra.
och upprättande av Herr talman! Jag ber om ursäkt ifall jag under debatten har förväxlat diplomatiska förnamn. Jag hoppas att jag får ändra i protokollet, om det skulle vara så att bindelser med jag har riktat mig till fel ledamot av denna kammare. Demokratiska Jag skulle gärna vilja ta upp frågan om återföreningen, som herr Arne folkrepubliken Geijer i Stockholm varit inne på. Alla ledamöter här i kammaren är nog Korea på det klara med att i och med den omständigheten att Sverige och en rad andra stater nu kommer att erkänna DDR är inte återföreningen mellan de två tyska staterna ett givet faktum. Den kan ligga långt i framtiden. Utskottet skriver i sitt betänkande att Sverige vid en återförening mellan de två staterna i Korea kan tänka sig att erkänna den återförenade staten. Om det är en så långt avlägsen tidpunkt i framtiden som avses, blir man faktiskt orolig. Då betyder ju den skrivning som utrikesutskottet gjort inte så mycket. Men det är väl inte så långt fram i tiden man siktar? Jag vill ställa den frågan till herr Geijer.

Fru talman! Med anledning av det allra senaste anförandet får väl herr Lorentzon ännu en gång be om tillstånd att ändra en felaktig benämning i protokollet. Vi diskuterar nu inte de två tyska staterna, som herr Lorentzon tog upp, utan de koreanska staterna. Beträffande herr Lorentzons sista frågeställning vill jag säga, att utskottet icke i sin skrivning och i sina bedömningar har utgått från att ett erkännande skulle dröja tills en återförening mellan de två koreanska staterna är ett faktum. När en återförening har skett kommer ju erkännandefrågan i en helt ny situation. Då är det inte bara fråga om att vi skall erkänna en del av Korea utan då gäller det att erkänna en
Fru talman! Jag vet inte om herr Arne Geijer i Stockholm lyssnade tillräckligt noga på mitt senaste anförande. Jag tog där upp en jämförelse med de två tyska staterna, och jag nämnde att knappast någon tror att det inom överskådlig tid blir en sammanslagning mellan dessa stater, trots att en del andra stater har erkänt dem. Jag hänvisade då till utskottets skrivning, där det anförs att en förening mellan staterna i Korea skulle vara av väsentlig betydelse när det gäller vårt erkännande: ”Skulle en återförening mellan Nordoch Sydkorea komma till stånd bör Sverige givetvis erkänna den återförenade Men det ligger ju så långt i framtiden. Vad vi nu diskuterar är erkännande av Demokratiska folkrepubliken Korea och inte en sammanslagning av de två staterna i Korea. Siktar utskottet så långt in i framtiden, då är det inte mycket mening med den skrivning som gjorts i Övrigt i utskottets betänkande.